Herr talman! Jag tror att det finns en viss likhet mellan den bedömning av dessa frågor som jag har gjort och dem som inrikesministern har gjort i sitt följande anförande. Vi anser tydligen bägge att det privata näringslivet är ansvarigt för en stor del av de sysselsättningsproblem som har uppkommit under det senaste året. Det finns anledning att påpeka det med hänsyn till den argumentation som föres i viss del av pressen. Inom det s.k. privata näringslivet — de stora företagen — har man däremot icke tagit det ansvar för sysselsättningen som borde vara rimligt under nutida förhållanden. Man vill inom företagen gärna ha arbetskraft när det går bra, d.v.s. när man kan utnyttja den för att göra sig stor vinst, men sedan vill man helst befria sig från varje ansvar för hur det går med arbetarna. Det är en förändring av detta läge som man på lång sikt måste eftersträva. Det är i längden ett orimligt förhållande att löntagare — vare sig de är arbetare eller tjänstemän — utan vidare skall kunna avskedas, permitteras eller friställas, vilket av dessa ord man vill använda; ofta är det bättre att välja det ord som täcker vad det handlar om, nämligen ett avskedande, att man ställer löntagarna utanför arbetsplatsen. Den stora huvudfrågan är om det är rimligt att vi längre accepterar en sådan situation inom näringslivet. Inrikesministern sade att efterfrågan på arbetskraft sakta har gått upp under våren i enlighet med det mönster som varit vanligt under tidigare år. Jag tror att man, i varje fall om man vill bedöma utvecklingen hittills, i hög grad måste lägga tonvikten på »sakta». Det har verkligen varit en mycket långsam uppgång, och man kan t.o.m. ifrågasätta som jag gjorde i mitt första anförande — om det över huvud taget har varit någon reell uppgång från februari till mars. Vissa siffror tyder på att den egentliga sysselsättningen snarare har minskat under dessa två månader. Detta kan delvis vara en fråga om hur man räknar, och det är inte väsentligt i detta sammanhang. Väsentligt är det reella förhållandet. Omskolningskurserna är utomordentligt viktiga, speciellt för den äldre arbetskraften, men frågan är också om vederbörande kan få sysselsättning när de väl har genomgått dessa omskolningskurser. Många äldre arbetare är tveksamma på den punkten. Det behöver nog skapas en form av garantier för att sysselsättning verkligen kan erhållas. Även de uppgifter som finns om arbetslösheten bland byggnadsarbetarna, exempelvis här i Stockholm, tyder på att det har gått mycket sakta med uppgången i sysselsättningen. Från februari till mars har praktiskt taget ingen reduktion av arbetslösheten bland byggnadsarbetarna ägt rum, om man går efter statistiken från den erkända arbetslöshetskassan. I mitten av februari fick 1599 personer arbetslöshetskasseersättning, i mitten av mars 1582 personer. Det innebär egentligen ingen reduktion alls, och ändå hade vi nått en säsong under vilken det fanns skäl att vänta en betydande uppgång. Inrikesministern erinrade också i sitt anförande om den offentliga statistik som visat att vi har fått en viss ökning av produktionen inom industrin men en minskad sysselsättning om man jämför med ett år tidigare. Jag tror detta är ett utomordentligt viktig faktum, därför att det visar att det inte räcker med beredskapsarbeten och omskolningskurser, hur viktiga dessa än kan vara i vissa situationer för att hålla uppe och öka sysselsättningen. Det behövs i stället en mera aktiv näringslivspolitik. med en rad samhällsinitiativ på olika områden. Vi behöver nya samhällsägda industrier. vi behöver kontroll över investeringspolitiken och vi behöver en vidgad lokaliseringspolitik. Inrikesministern tog i sin replik inte upp frågan om kvinnornas sysselsättning. Jag tror emellertid att detta är en viktig fråga som det är angeläget att vi ägnar större uppmärksamhet. Han gjorde däremot någon kommentar till de uppgifter som finns om den s.k. latenta arbetskraften, d.v.s. människor som inte står upptagna i arbetsförmedlingarnas register men som gärna skulle vilja ta arbete. Det är riktigt att en betydande del av dessa hör hemma exempelvis i Norrland. Man kan säga att en fjärdedel av dem som skulle vilja ha sysselsättning men inte kan få det och av dem som skulle vilja arbeta fler timmar i veckan än de gör hör hemma i norrlandslänen. Det är självfallet genom en lokaliseringspolitik av riktigt slag som man kan förbättra förhållandena för dessa grupper. Jag vill emellertid påpeka att en betydande del av denna latenta arbetskraft också finns i tätortsområdena; exempelvis i Stockholms stad och Stockholms län har vi sammanlagt 23000 personer som räknas till de latent arbetssökande som gärna skulle ta ett arbete men som inte finns med i arbetslöshetsstatistiken. Vi har vidare 12 000 i samma region som är deltidsarbetande men som skulle vilja ha arbete under något fler timmar än för närvarande. I Göteborg har vi 12000 personer som skulle vilja ha sysselsättning över huvud taget och över 5 000 deltidsarbetande som önskar arbeta fler timmar. Även i tätorterna har vi alltså en mängd människor som nu icke har den sysselsättning som de önskar sig. Jag skulle vilja fråga inrikesministern, om det inte skulle vara lämpligt att göra en mera ingående analys av dessa uppgifter, dels om de latenta arbetssökande, dels om de deltidsarbetande som gärna skulle vilja ha en ökad sysselsättning. Jag tror att i det viktiga läge som på längre sikt präglas av att vi har brist på arbetskraft i det här landet — det är ju långtidsläget som inte får överskuggas av de nu aktuella svårigheterna — är det utomordentligt viktigt om man kan aktivisera denna stora arbetskraftsreserv. Det är möjligt att det behövs en närmare analys av materialet för att detta skall bli möjligt. Längre varseltid möjliggör planering, sade inrikesministern. Jag tycker att detta är ett mycket viktigt påpekande. Det måste vara fel när det som under den gångna vintern har hänt att besked om permitteringar och avskedanden i många fall har givits genom tidningar, radio och television. Ett rimligt krav som måste ställas på företagen är att de varslar om arbetsnedläggelser och lämnar besked betydligt längre tid i förväg än som är brukligt för närvarande. Detta har också att göra med det samhällsansvar som jag förut talade om. Det är självfallet att det vi ibland brukar kalla för strukturrationalisering är en process som måste och kommer att fortsätta, men jag tror att det också är viktigt, om vi skall kunna lösa de problem som här diskuteras, att hela denna process får formen av planerade förändringar inom samhällsekonomin. Det kan inte vara rimligt att ha ett läge där de stora privata företagen driver sin politik och samhället i efterhand bara skall vidta kompletterande åtgärder. Vi måste få till stånd en förändring av hela näringspolitiken så att vi får en planerad ekonomi i vårt land och så att samhällsintresset blir avgörande för hela utvecklingen, icke de privata vinstintressena.

Herr talman! Det är klart att det är en glädjande nyhet för folket i Ådalen, när inrikesministern här meddelar att man planerar att ordna med två verkstadsindustrier i ådalsområdet, en som skall sysselsätta 150 man och en annan med 250 man. Frågan är bara: När kommer dessa verkstadsindustrier till Kramfors? Man har väntat på nya sysselsättningsmöjligheter och en differentierad industri i över 30 år. Därför menar man att det är på tiden att de kommer. Om det nu är så svårt, herr inrikesminister, att förmå privata företagare att etablera sig i Norrland, i detta fall i Ådalen, frågar jag: Finns det då inga möjligheter för statsmakterna själva att etablera sig som företagare inom verkstadsindustrin med Kramfors som förläggningsort och därmed få en betydligt större industri än de som inrikesministern talade om som skulle sysselsätta 400 anställda? För att tillgodose föreliggande behov skulle faktiskt erfordras industri för 1000 anställda med tanke på de många avskedandena tidigare under de år som har gått och med tanke på de avskedanden som kan väntas inom den närmaste tiden. Det är klart att man är glad över att det blir något, men det är ändå mycket små smulor med tanke på vad som egentligen behövs. Sedan vill jag beröra en annan fråga som jag ställde i mitt tidigare debattinlägg: Den gällde regeringens ställningstagande till Luleå Varv. Inrikesministern kanske glömde bort den saken i sitt debattinlägg, men faktum är att varvet redan inom två dagar kommer att läggas ned. I detta fall liksom i alla andra fall är det samhället som måste träda till. Säkerligen skulle Norrbottens befolkning och framför allt de i företaget sysselsatta vara mycket intresserade av det svar inrikesministern här kan ge, särskilt om detta svar är positivt. Jag är mycket tillfredsställd med inrikesministerns uttalande att det måste verkställas en planering och en mycket grundlig sådan i fråga om sysselsättningsoch lokaliseringspolitiken. Därvidlag är vi helt överens.
Herr talman! Om jag börjar med herr Börjesson och herr Persson i Heden är anledningen att de tycks ha så lätt att glömma den tid som har gått. Vi behöver bara gå tillbaka ett och ett halvt år. Då stod vi i den situationen att alla våra ansträngningar inriktades på att söka dämpa ned det hårda tryc ket på arbetsmarknaden. Det är inte längre tid sedan den situationen förelåg. Vi hade fr.o.m. 1964 en allt hårdare konkurrens om arbetskraften. Kulmen i den utvecklingen kom under 1965. I stockholmsområdet gick år 1965 inte mindre än 11 lediga platser på en arbetsökande. Och i mitten av året kunde konjunkturinstitutet konstatera att det hade skett en bottenskrapning av våra arbetskraftsresurser. Det var naturligtvis en utomordentlig grogrund för att sätta i gång den klassiska löneoch kostnadsspiralen, tills stigande kostnader slog igenom i konsumentpriser, exportpriser och bostadskostnader. Därför var det nödvändigt att den ekonomiska politiken inriktades på att söka dämpa det väldiga övertrycket genom hög ränta, kärv kreditpolitik och skärpt byggreglering. I allmänhet fick dessa åtgärder vidtagas under borgerligt motstånd — byggregleringen om jag bara nämner den såsom ett exempel. Men att denna dämpning av priserna och löneglidningen gav resultat visas av att under 1966 löneglidningen inom byggnadssektorn stannade vid 2 å 2,5 procent mot 7 procent under 1965. Det är alltså hela tiden fråga om en balansering av åtgärderna. Det gäller att möta övertrycket med motåtgärder men när dämpningen verkligen givit effekt skall man snabbt kunna börja lätta på de vidtagna åtgärderna, så att det inte uppstår ett icke önskvärt resultat. Jag tror att herr Börjesson i Falköping och herr Persson i Heden bör fundera litet grand över detta, innan de så kaxigt går upp och talar om att den politik som regeringen fört resulterat i ett växande antal nedläggningar och därmed också arbetslöshet. Vi har sagt att det är konkurrensläget, handelspolitiken och en rad andra ting som ligger bakom de problem som vi har att brottas med och som kräver åtgärder. På herr Börjessons direkta fråga, om det finns möjligheter till stöd utanför stödområdet, svarar jag ett obe tingat ja. Under den senaste tiden har vi, vilket ju också framgick av herr Nilssons i Tvärålund anförande, inriktat ansträngningarna på att söka åstadkomma lättnader på orter med besvärligheter. Tag exempelvis Borås, som herr Persson i Heden talade om! Där har investeringsfonden stått till förfogande, lokaliseringsstöd har utgått till omlokalisering av industrier och praktiskt taget alla möjliga åtgärder har vidtagits för att klara de aktuella problemen liksom också att genom omlokalisering söka åstadkomma en mera differentierad industri inom denna region. Beträffande vidtagna åtgärder som berör textilindustrin vill jag också erinra om de lämnade beställningarna som uppgår till 10 miljoner kronor. Om herr Nilsson i Tvärålund läser regeringens proposition nr 56 på sidan 25, närmare bestämt det andra stycket, finner han att det där anges att, enligt gällande planer, den samlade finansiella insatsen för lokaliseringsstöd uppgår till 800 miljoner kronor, fördelade över en femårsperiod. Vidare står det: »Med hänsyn till omfattningen av redan beviljade lån och de stora behov av ytterligare lokaliseringspolitiska insatser, som nu kan förutses, torde totalramen för lokaliseringslån behöva utvidgas. Förslag härom kommer då att föreläggas riksdagen.» Detta är ju klara besked. När vi får en klar bild av hur mycket mer vi behöver höja lokaliseringslåneramen och stödramen kommer vi att framlägga förslag till riksdagen. Vidare arbetar regeringen med den fullmakt som riksdagen lämnat, som innebär att anslag kan beviljas upp till 800 miljoner kronor. Enligt vår bedömning saknas det alltså inte medel för den lokaliseringspolitiska verksamhet som vi ägnar oss åt. Herr Hermansson sade att om vi har en konjunkturuppgång går den sakta och ville liksom understryka uttalandet om en långsam uppgång. Jag stöder mig härvid framför allt på det anförande som generaldirektör Bertil Olsson höll häromdagen i vilket ban framhöll, att flera länsarbetsnämnder antyder att det arbetsmässiga bottenläget är passerat och att uppgången redan har börjat. Men jag vill som sagt gärna erkänna att det går litet långsammare än vad vi hoppats på. Detta har emellertid samband med att det tar tid innan byggnadsverksamheten i storstadsregionerna lossnar.

Herr talman! Det är mycket möjligt att statsrådet tycker att det är »kaxigt» att tala om denna arbetslöshet. Jag kan emellertid inte inse det. De människor som drabbas av arbetslösheten kommer under inga förhållanden att betrakta det som kaxigt att någon vill diskutera möjligheterna att rädda situationen i den allvarstid som vi nu befinner oss i. Jag har, herr statsråd, inte nämnt Borås, utan jag talade om boråsbygden. Jag tog denna ganska stora region som exempel — den omfattar över 100 000 människor — eftersom det i denna region varit och är stora bekymmer inom textilindustrin framför allt, som jag nämnde, för den friställda arbetskraften i 45—50-årsåldern. Denna arbetskraft har inte så lätt att acceptera en omskolning, vilken som följdverkan i allmänhet får en förflyttning; dessa människor har ofta egnahem och har rotat sig i bygden. Jag har sagt att regeringen bär viss del av skulden till denna utveckling på grund av att den tillåtit denna ohämmade import av konfektionsoch textilvaror, en import som ökat oerhört — vi importerar nu praktiskt taget hälften av vår konsumtion av textilvaror. Detta måste få och har som följd fått ned läggningar av eller inskränkningar i driften inom textilin'dustrin, vilket i sin tur lett till friställningar. Det är dessa förhållanden jag påtalat och med mitt inlägg velat göra regeringen uppmärksam på.

Herr talman! Jag är medveten om, herr inrikesminister, att det måste göras en avvägning mellan de åtgärder, som regeringen i olika situationer kan tänkas vidta. Nu har vi kommit in i en sådan situation, att det krävs åtgärder från regeringens sida för att den friställda arbetskraften skall kunna placeras i arbetslivet, så att vi kan utnyttja även den arbetskraften i produktiv tjänst. Man kan diskutera orsakerna till den uppkomna situationen. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till ett referat i dagens tidningar av ett uttalande av LO-ordföranden Arne Geijer. Som ett av de verkligt stora problemen i Sverige just nu betecknar han den bristande ekonomiska balans, som tar sig uttryck i kraftiga prisstegringar. »Hur man skall råda bot på den ekonomiska instabiliteten är dock inte lätt att säga», framhöll herr Geijer samtidigt som han påpekade, att det inte endast är lönerna som påverkar priserna. Det kan jag villigt skriva under, ehuru lönekostnaderna särskilt i de icke högrationaliserade företagen tillhör de drygaste posterna på företagens kostnadssida. Jag skall inte ytterligare förlänga debatten utan bara uttala ett tack till inrikesministern för löftet om att lokaliseringsstöd skall utgå även till orter utanför stödområdet. Jag vet att den principen är knäsatt. Statsrådet nämnde i sammanhanget en ort som fått lokali seringsstöd. Jag har ett annat konkret exempel, som jag mer privat skall tala med inrikesministern om.
Herr talman! Statsrådet sade i anledning av min fråga om ytterligare medelsanvisning till lokaliseringspolitiken, att när man på departementet hade gjort en bedömning av vilka medel som behövdes, skulle förslag föreläggas riksdagen. Statsrådet hänvisade i sammanhanget till proposition nr 56. Jag ber att få notera svaret med tillfredsställelse. Det måste, såvitt jag förstår, innebära att lokaliseringspolitiken bör få fortsätta någorlunda ostörd utan att hämmas av brist på medel. Om inrikesministerns uttalande får tolkas så, måste det då också betyda att riksdagen behöver göra ett uttalande i samband med behandlingen av arbetsmarknadsfrågorna och lokaliseringspolitiken. I statsverkspropositionen förutsätts nämligen inte, såvitt jag förstår, att de regler som för närvarande gäller beträffande preliminära beslut om lokaliseringsstöd utanför den angivna medelsramen för budgetåret får fortsätta att gälla för 1967/68. Det är ändå litet märkligt att man inom regeringen inte redan är på det klara med att medlen är otillräckliga, eftersom de är förbrukade för det innevarande budgetåret enligt de upplysningar jag har fått. Om de uppgifter som stått att läsa i pressen är riktiga, så är det mycket stora belopp som behöver tillföras för att lokaliseringspolitiken skall kunna fullföljas någorlunda kontinuerligt.

Herr talman! Jag måste tyvärr konstatera att den fråga jag vid två tillfällen i dag ställt till inrikesministern ännu inte besvarats, trots att inrikesministern haft ordet tre gånger. Vill inte inrikesministern svara på frågan står det honom naturligtvis fritt; han handlar som han själv anser lämpligt. Regeringen känner sedan långa tider till förhållandena vid Luleå Varv. Jag kan lämna den upplysningen att jag kort innan denna interpellationsdebatt började fick ett personligt telefonsamtal från Luleå, varvid man meddelade att dagens tidningar har stort uppslagna artiklar om nyheten, att Luleå Varv kommer att slå igen inom två dagar, därest regeringen icke ingriper. Då regeringen sedan lång tid är informerad om det ekonomiska läget vid varvet måste inrikesministern vara på det klara med hur regeringen tänker handla i detta fall; det är ändå bara två dagar det är fråga om, och i Luleå väntar man på ett klart besked.
Herr talman! Jag vill gärna tillstå att jag nu för tredje gången antecknat Luleå Varv, och denna gång skall jag börja mitt anförande med att svara herr Lorentzon, så att jag inte missar det ännu en gång. Vi är informerade om läget. Det finns en rekonstruktionsplan som vi håller på att bedöma. Vi kommer att fortsätta överläggningarna om Luleå Varv i eftermiddag. Jag kan inte ge något ytterligare besked. Sedan skulle jag bara helt kort vilja säga några ord till herr Persson i Heden och herr Börjesson i Falköping. Herrarna har tydligen sett mycket ishockey i TV, där man kunnat lära sig ganska mycket av undanglidningar för tacklingar. Herr Persson i Heden vände på hela frågeställningen och sade att jag beskyllde dem för att tala kaxigt om arbetslösheten. Nej, det gjorde jag inte. Jag sade att ni talade litet kaxigt om regeringens ansvar. Det är en annan sak. Min bedömning av arbetslösheten är klar. Jag talade tidigare om medkänslan med dem som drabbas och om sam hällets skyldigheter att bistå dem, jag talade om att det inte skall saknas medel och att alla ansträngningar skall göras. Det är en sak. Men när herr Börjesson och herr Persson resonerar så, att regeringen i stor utsträckning bär ansvaret för arbetslösheten, så är ni inne på en annan sak. Jag tog upp utvecklingen under 1960-talet fram till 1965, kostnadsstegringarna, nödvändigheten att gripa in med dämpningsåtgärder mot de borgerliga, men det hade ni ingenting att säga om. Det går inte att komma riktigt så lätt undan. Vi har i huvudsak ett privat näringsliv som får ta sitt ansvar och som kanske borde ta det i något större utsträckning än vad som hittills skett. Vi hoppas emellertid på ett samarbete med näringslivet för att lösa en del av dessa problem. Men det kräver också en långtgående aktivitet från samhällets sida när det gäller beredskapsåtgärder; det innebär även att vi, i de fall då vi har möjligheter och kan bedöma att det ur företagsekonomisk synpunkt är rimligt och riktigt, inte kommer att hesitera inför att vidga den statliga företagsverksamheten.

Herr talman! Jag skall i denna debatt bara göra ett par konstateranden av mera teknisk natur. Hur skall man bedöma arbetslöshetsstatistik, och på vilket sätt skall man definiera arbetslöshet? Herr Hermansson ansåg att vi i arbetslöshetssiffrorna lämpligen bör inräkna även personer som genomgår utbildning och omskolning samt sådana som är sysselsatta i beredskapsarbeten av olika slag. Ja, naturligtvis kan man till de arbetslösa räkna alla som blir föremål för samhällets åtgärder av arbetsmarknadspolitiskt slag, men jag tycker inte att det är helt korrekt. Man sätter ju aldrig i gång ett beredskapsarbete, om det inte gäller en nödvändig och nyttig arbetsuppgift i samhället. Och kan man verk ligen säga att personer som utför ett nyttigt och nödvändigt arbete är att betrakta som arbetslösa? Det finns ju beredskapsarbeten av många slag: vägarbeten, husbyggnadsarbeten, olika former av skogsvårdsarbeten samt arbete i skyddade verkstäder m.m. Kan det vidare vara riktigt att som arbetslösa räkna personer som genomgår utbildning? Omskolning och vidareutbildning syftar ju till att ge människorna en chans att ta ett annat och ofta mycket bättre arbete. Om vi i de arbetslösas skara räknar in alla dem som genomgår utbildning, så får vi minsann många arbetslösa här i landet, ty antalet personer som genomgår utbildning av skilda slag ökar för varje år. De människor som är intensivt engagerade för att vidareutveckla sin kompetens, sina anlag och sin ambition för att sedan kunna ta ett bättre arbete kan väl knappast betraktas som arbetslösa. Jag tycker inte det är riktigt att som arbetslösa räkna alla dem som är föremål för aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sedan har vi också en dold arbetslöshet. Det är alla de tiotusentals och hundratusentals människor som räknas fram i statistiska centralbyråns labour force-undersökningar varje kvartal. Dessa undersökningar har tillkommit just för att man skall kunna bedöma den totala tillgången på arbetskraft, och i dem ingår också frågan huruvida vederbörande är beredd att ta ett arbete, om det finns ett lämpligt arbete att tillgå. Lägg märke till att det här gäller ett lämpligt arbete. Det har visat sig att det är ett stort avstånd mellan vad man önskar och vad som kan uppfyllas i verkligheten. Detta har visat sig när man vid arbetsförmedlingarna kontaktat de människor som anmält att de önskar arbete. När man då kommit med konkreta erbjudanden, har det inte förelegat någon realiserbar önskan om att få arbete. De siffror som föreligger får därför läsas med litet urskiljning. Man får inte utan vidare räkna in de människor bland dem som är arbetslösa i den kvalificerade meningen att de direkt har anmält sig till arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan. Naturligtvis finns det en dold arbetslöshet, men den kan inte vara av särskilt allvarlig karaktär, om inte vederbörande är beredd att vid arbetsförmedlingarna efterfråga de arbeten som faktiskt finns lediga. Slutligen, herr talman, vill jag göra ett påpekande av mera allmän art. Här i Sverige har gjorts stora insatser för att genomföra en arbetsmarknadspolitik som med framgång skall kunna lösa uppgifterna. Denna svenska arbetsmarknadspolitik har man börjat ta upp både i Förenta staterna och — på senare år — i Storbritannien, ty man har funnit att det inte bara gäller ett medel för att bemästra arbetslöshetens problem utan också ett medel att säkerställa den fulla sysselsättningen. Man vet nämligen att den fulla sysselsättningens allvarligaste fiende är den okontrollerade inflationen. För att man skall kunna behärska inflationens problem måste man också åstadkomma balans på arbetsmarknaden — det är vi alla överens om över hela världen. Till de länder som börjat intressera sig för den svenska arbetsmarknadspolitiken hör i dag också öststaterna. I Sovjetunionen har man under senare år börjat införa en marknadshushållning där tillgång och efterfrågan i högre grad skall bestämma priserna, produktionskrafternas insats och arbetskraftens användning. Vad har man då fått för resultat? Enligt de rapporter som nu ingår börjar arbetslösheten bli framträdande i Sovjetunionen. Man kastar sina blickar på de små skandinaviska länderna och frågar hur de bär sig åt för att behärska arbetslöshetens problem. I Sovjetunionen funderar man nu på om man inte skall upprätta offentliga arbetsförmedlingskontor, där arbetssökande och arbetstillfällen skall kunna mötas, så att man på det sättet bl.a. får kunskap om hur arbetslösheten och arbetsmarknaden ser ut och kan få till stånd den utjämning på arbetsmarknaden som man behöver för att åstadkomma balans. Detta gäller inte bara Sovjetunionen, utan samma fenomen börjar uppträda i Polen — det har uppträtt sedan länge i Jugoslavien. I alla dessa länder känner man sålunda ett behov av att inom marknadshushållningens ram försöka få instrument av den karaktär som vi försöker skapa i vårt eget land för att kunna vidmakthålla en stabil, full sysselsättning utan att vi därför behöver ha inflation. Jag vill ha sagt detta, herr talman, för att man skall ha klart för sig att problemen är universella. Det gäller inte bara vårt eget land. Utanför vårt eget lands gränser möter vi samma problem — i Storbritannien, Förenta Staterna och även i öststaterna, där man ofta föreställer sig att man hela tiden skall ha ett samhällsskick, en ekonomi som innebär att man är befriad från arbetslöshetens problem. Det är man långt ifrån i dessa länder, utan vi får gemensamt försöka bemästra dessa mycket svåra frågor.

Herr talman! Jag tror i motsats till herr Kellgren att den dolda arbetslösheten är större därför att det inte görs kontinuerliga anmälningar till arbetslöshetsbyråerna, då många vet att det på deras område inte finns något arbete att få. I all synnerhet gäller detta den kvinnliga arbetskraften. Herr statsråd! Det må kallas tackling, kaxighet eller vad som helst i detta resonemang, men jag kan inte komma ifrån intrycket att det är regeringen som i det fall jag har berört i hög grad bär skulden till arbetslösheten. Det är alldeles självklart att överhettningen i konjunkturerna 1965 har måst dämpas för att inte inflationen skulle bli alltför påtaglig. Men jag vill fråga om det är meningen att detta skall drabba i huvudsak en enda grupp av näringsutövare i vårt land, i detta fall textiloch konfektionsindustrin, som vi tidigare har berört. Det går alltså inte att komma ifrån att regeringen bär en stor del av ansvaret härvidlag på grund av den ohämmade, under senare år kraftigt ökade importen inte av textilråvaror utan av färdiga kläder. Importen representerar ju, som jag nämnde, bortåt hälften av vår samlade konsumtion av dessa varor. Regeringen är utan tvivel skuld härtill och bär sålunda också ansvaret för den arbetslöshet som råder inom ifrågavarande sektor av vårt näringsliv.
Herr talman! Herr Kellgren har velat diskutera vissa tekniska problem, nämligen vilka grupper som skall räknas som arbetslösa. Detta är självfallet delvis en definitionsfråga. Att jag hänvisade till att man också måste ta hänsyn till hur många som var i beredskapsarbete och hur många som gick på omskolningskurser berodde på att jag ville visa att det icke skett någon förbättring av sysselsättningen under de senaste månaderna. Ty räknar man samman de personer som är anmälda hos arbetsförmedlingen, de som finns på beredskapsarbete och de som går på omskolningskurser, finner man att antalet var större i mars än i februari. Skillnaden är inte så stor — antalet håller sig mellan 80000 och 90 000 men det föreligger i varje fall inte någon minskning. Och jag tror det är väsentligt vid en diskussion av sysselsättningsläget att vi är på det klara med de faktiska förhållandena på området. Hur man sedan vill beteckna dessa grupper tycker jag är en underordnad fråga i detta sammanhang. hävdar vidare att exempelvis de många kvinnor som säger att de gärna skulle ta ett lämpligt arbete, om sådant fanns, kanske inte vill ha något arbete. Och han frågar: Varför går de eljest inte till arbetsförmedlingen och anmäler sig? Jag tycker, herr Kellgren, att detta är en något övermaga arbetsförmedlingssynpunkt. En mycket liten del av arbetsanställningarna i vårt land förmedlas ju av arbetsförmedlingarna. Jag skulle gärna se att antalet vore större, och jag tror att herr Kellgren har samma uppfattning. Men vi kan ju inte ta det förhållandet, att många kvinnor inte bryr sig om att anmäla sig till arbetsförmedlingen, till intäkt för ett påstående att de i själva verket kanske inte vill ha arbete. Vi har i alla fall kommit ifrån detta att en människa skall tvingas att ta anvisat arbete. Människor måste ju ha rättighet att välja, och att man då har formuleringen »lämpligt arbete» i en undersökning kan väl inte vara oriktigt. Det kan ju inte vara fråga om att man skall ta vilket arbete som helst. Jag tror alltså inte vi skall underskatta den sysselsättningsreserv som här finns, och det är detta som är huvudsaken i mitt påpekande. Naturligtvis kan det finnas problem på arbetsmarknaden i både Förenta staterna, Sovjet, Polen och andra länder, och dem kan vi naturligtvis diskutera. Men jag har en känsla av att exempelvis de äldre arbetare, som under många år inte kunnat få hygglig sysselsättning, och de många som känner oro i nuvarande läge inte hjälps särskilt mycket av att det finns problem också i t.ex. Sovjet och Förenta staterna. Det är en förändring av läget här hemma som de framför allt kräver.

Herr talman! Herr Hermansson vill använda den redovisade statistiken för att påvisa att det inte skulle vara någon förbättring i sysselsättningen. Jag tycker inte att detta är en relevant fråge ställning — ty den viktiga frågeställningen är huruvida det föreligger balans på arbetsmarknaden eller ej. Det är sålunda balansen på arbetsmarknaden som är det intressanta ur ekonomisk synpunkt. Föreligger det inte balans på arbetsmarknaden och dess olika delmarknader, då kommer också det ekonomiska livet så småningom i obalans med alla de olika sysselsättningsrubbningar som detta medför och som i sista hand blir ett hot mot den fulla sysselsättningen och möjligheterna att bereda sysselsättning åt alla dem som i dag är arbetslösa och önskar arbete. Det är så frågan skall ställas. Kräver balansen på arbetsmarknaden en ökning av arbetstillfällena, då skall också dessa ökas. Men det kan i andra lägen hända att balansen på arbetsmarknaden nödvändiggör ett minskat utbud av arbetstillfällen. Vidare menade herr Hermansson ait det var övermaga från min sida att hävda att de som har anmält sig som arbetssökande i samband med dessa arbetskraftsundersökningar skall vända sig till den offentliga arbetsförmedlingen. Det har jag inte alls sagt. Jag har bara påpekat att när man från den offentliga arbetsförmedlingens sida säger att man är intresserad av vederbörandes arbetsinsatser på grund av att man har vissa arbetskraftsbehov att fylla, då visar det sig att bara en liten fraktion av dem som sålunda anmält sig intresserade av lämplig sysselsättning är beredd att begagna existerande arbetstillfällen på arbetsmarknaden. För att denna arbetskraft skall bli aktuell, måste vi därför vidta olika åtgärder såsom omskolning, vidareutbildning, sätta i gång aktiviseringskurser m.m. Sådana kurser har också satts i gång i den utsträckning det funnits deltagare, och skulle flera deltagare anmäla sig är arbetsmarknadsmyndigheterna beredda att starta ytterligare aktiveringskurser. Det är riktigt att det finns en reserv på arbetsmarknaden, men denna reserv måste man många gånger ta hand om för att den skall kunna nyttiggöras i det produktiva arbetet.

Herr talman! Inrikeministern kan nog ta den kritik han här fått från vissa ledamöter tämligen lugnt. Jag tror inte det finns någon i vårt land, i varje fall inte bland löntagarna, som betvivlar hans ärliga vilja att skapa arbete och sysselsättning ute i bygderna. Jag vill också gärna understryka inrikesministerns uttalande att vi från samhällets sida skall göra allt för att åstadkomma sysselsättning. Jag begärde emellertid närmast ordet med anledning av ett yttrande som herr Börjesson i Falköping fällde, när han sade att inrikesministern har nära nog blivit tagen på sängen.

Jag tycker att den ansvarsfördelning som han gjort är mycket ensidig. Låt mig ta ett exempel. I början av detta årtionde planerade en mycket stor koncern ett betydande industriföretag i en av länets städer, vilket i sin tur medförde att de kommunala myndigheterna vidtog en hel del åtgärder. Nya bostadsområden växte upp och skatterna ökades för att underlätta fullföljandet av den planering som staden var nödsakad att göra med hänsyn till sina påtagna förpliktelser gentemot företaget. I denna stad och självfallet i hela vårt län var vi mycket glada för att ett privat företag på detta sätt skulle medverka till att skapa sysselsättning i bygder, där det — det vill jag gärna erkänna — funnits och kommer att finnas mycket stora sysselsättningssvårigheter, inte minst beroende på att länet till sin struktur är ett jordbrukarlän. Efter fyra, fem år meddelade emellertid företaget att det inte kunde fortsätta sin verksamhet i staden. Jag är villig att medge att det var förtjänstfullt av företaget att varsla i så god tid, att länsarbetsnämnden fick möjlighet att göra de insatser som krävdes för att hjälpa de anställda, vilka uppgår till cirka 450 personer. Men det finns andra företag i vårt län som med ett mycket kort varsel har ställt länsarbetsnämnd och arbetsmarknadsmyndigheter inför mycket stora svårigheter. Som det tidigare i debatten har sagts, bl.a. av herr Hermansson, kan man kräva en planering även från företagens sida. Jag vill hänvisa till de förhoppningar som det av mig först nämnda företaget bidrog till att inge just på den ort där det etablerade sig. Det borde ha funnits förutsättningar att klarlägga huruvida företaget hade utvecklingsmöjligheter eller inte på platsen. I detta fall skulle jag alltså, herr Börjesson, vilja lägga ansvaret på företaget. Det är uppenbart att den fackliga rörelsen kommer att ställa krav på längre varseltid än för närvarande för att skapa förutsättningar för en nödvändig planering. Detta gäller inte minst arbetsmarknadsmyndigheternas insatser för att bereda sysselsättning åt dem som blivit friställda. Herr Börjesson skulle ha kunnat ta kontakt med vår länsarbetsnämnd. Själv har jag nära nog varje vecka kontakt med den, och jag är informerad om de insatser som nämnden gör. Jag skall inte här redogöra för den omskolningsverksamhet som länsarbetsnämnden bedriver, men jag tror inte att det är okänt för herr Börjesson att denna verksamhet under de senaste åren har ökat mycket kraftigt, såsom en följd av de friställningar som skett i vårt län. Flera nya kurser planeras. Dessutom har antalet beredskapsarbeten ökat mycket kraftigt i länet. Jag är medveten om att sådana arbetsuppgif ter självfallet inte bör tas till annat än vid de tillfällen då de är absolut nödvändiga, men för närvarande är läget sådant i vårt län.

Jag tror att både herr Börjesson och jag skulle med glädje se att de ansträngningar som arbetsmarknadens representanter i vårt län sålunda gör skall leda till resultat. På vissa platser i länet finns det alltså för närvarande lediga lokaler och det kommer även att stå till förfogande nya förnämliga industrilokaler för företagare som vill starta en verksamhet i länet. Länsarbetsnämnden lägger, som jag sade tidigare, ned mycket stort arbete på att få fram en industriell verksamhet till Skaraborgs län. När man tar upp förhållanden som dessa och kritiserar regeringen, bör man nog vara litet mer nyanserad i sina omdömen, särskilt när det gäller ansvarsfördelningen. Det är inte bara samhället som bär ansvaret härvidlag — jag hävdar att även det svenska näringslivets ansvar är stort.

Herr talman! Jag tycker inte att denna debatt bör avslutas utan att det från högerpartihåll säges några ord med anledning av herr Hermanssons påståenden alldeles nyss. Herr Hermansson ansåg att det är de privata företagen som bär skulden till dagens sysselsättningssvårigheter. Ja, herr Hermansson, att kasta ut ett sådant löst påstående är verkligen att göra problemet lätt för sig. är LKAB, som i dag brottas med mycket stora sysselsättningssvårigheter, ett privat företag? Var Törefors, som förorsakade sin kommun mycket stora svårigheter med arbetslöshet, ett privat företag? Om herr Hermansson sitter kvar här i kammaren en stund till får han vara med när riksdagen beslutar att lämna Uddevallavarvet — som i varje fall inte är ett helt privat företag — ett kapitaltillskott på 75 miljoner kronor, som vi måste ge varvet för att det inte skall braka samman. Vad beror allt detta på, herr Hermansson? Jo, helt enkelt på att exportpriserna ligger stilla — eller i vissa fall t.o.m. sjunker, som när det gäller LKAB — medan kostnaderna här hemma oavbrutet stiger. Jag är övertygad om att inte ens herr Hermansson som företagsledare skulle klara en sådan situation. Utan tvivel, herr talman, är den förda politiken orsak till sysselsättningsproblemen och till våra konkurrenssvårigheter gentemot utlandet. Eftersom vår myndige finansminister nu har kommit in i kammaren vill jag erinra om att herr Hermansson för några år sedan angrep finansministern bara för att denne inte ville öka företagsbeskattningen. Då svarade finansministern att vi måste se till att företagen tjänar pengar, om det skall bli någonting i arbetarnas plånböcker. Det var kloka ord som finansministern då yttrade, men tyvärr har han efter valet år 1964 på grund av en liten framgång för herr Hermansson glömt bort denna politik. Efter detta år har det bara blivit hårdare tag mot företagarna och därmed också en hårdare politik mot löntagarna. Jag kan erinra om att konkurserna har ökat med 65 procent under fjolåret — i södra Sverige med 115 procent — och att 12000 företagare inte har kunnat betala ATP-avgiften. Det är alltså en lönsamhetskris vi är inne i och inte bara en strukturrationaliseringsprocess. Strukturrationalisering har alltid försiggått här i landet, och den har vi kunnat klara ganska friktionsfritt. Nu befinner vi oss även i en lönsamhetskris. Vi måste se till att svenska företag får tjäna pengar, så blir det också trygghet i arbetet och goda löner för de anställda. En regering måste arbeta efter den linjen.
Herr talman! Herr Ringaby har tydligen blivit mycket upprörd över att jag i ett tidigare inlägg påpekade att det privata näringslivet är ansvarigt för en stor del av arbetslösheten. Jag anser inte att det finns någonting att ta tillbaka i detta uttalande. De exempel som herr Ringaby anförde på att vissa statliga företag har problem förändrar inte på något sätt vad de privata företagen gör. Jag känner inte till att LKAB skulle ha avskedat arbetskraft och på det viset bidragit till arbetslösheten. Man har stora problem med avsättningen av järnmalm från LKAB, men detta statliga företag har tagit ett ansvar för att garantera sysselsättning åt sina an ställda. Man har icke gjort som en rad privata företag, som vid minskad lönsamhet eller av andra orsaker inte längre velat ta ansvaret för dem som kanske under många år har givit hela sin arbetsinsats åt företaget i fråga. Exemplet var alltså mycket olyckligt valt. Törefors är ett litet gammalt exempel att ta upp i detta sammanhang. Uddevallavarvet startades inte ursprungligen av staten, såvitt mig är bekant; ingen har väl hört någonting sådant. Det startades av en privat företagare, och staten har sedan ingripit för att hålla uppe sysselsättningen vid detta varv och i Uddevalla när de privata intressena sviktade. Intet av dessa exempel som herr Ringaby anförde bevisar alltså någonting i detta sammanhang. Herr Ringaby anser att det är den förda regeringspolitiken som i stället bär ansvaret för sysselsättningssvårigheterna. Den saken får väl regeringen ta upp med honom. Herr Sträng kan nog också svara för den våldsamma förändring av politiken som han genomfört efter valet år 1964. Det är emellertid typiskt för högerpartiets inställning att i en allvarlig diskussion om arbetslöshetsfrågorna helt och hållet vilja frita de privata företagen från något som helst ansvar. Det finns numera en hel del företagare som resonerar på ett mera samhällssocialt sätt än herr Ringaby och högerpartiet tydligen gör.

Bara några ord till herr Ringaby! Jag skall inte ta upp en mer allmän de batt med honom i dag om vad han har sagt — det blir ju tillfälle till det senare — utan jag vill bara framhålla en sak. Herr Ringaby liksom herr Börjesson i Falköping och herr Persson i Heden talar om regeringens och myndigheternas ansvar och för samtidigt in i debatten problemet om en lönsamhetskris. Men detta med lönsamhetskris och kostnadsutveckling är ju ingenting nytt. Exportpriserna har enligt företagens redovisning legat praktiskt taget stilla sedan tio, tolv år tillbaka, men företagen har trots detta klarat sig. Hur har det gått till? Jo, genom rationalisering och effektivisering av de olika verksamheterna. Och investeringar är lika nödvändiga i dag som tidigare. Det gäller emellertid att få fram kapital till de nödvändiga investeringarna, och regeringen har inbjudit också högern att samlas kring ett förslag som regeringen framlagt i sådant syfte. Det skall bli verkligt intressant att se hur högern slutgiltigt ställer sig till frågan om investeringsbanken.

Herr talman! Herr Svenning har frågat mig, om jag vill låta utreda förhållandena på hyresoch bostadsmarknaden för ensamstående bostadssökande och om åtgärder snabbt kan vidtas för att anpassa nyproduktionen av bostäder till dessa bostadssökandes önskemål i fråga om lägenhetstyper. I sitt betänkande Höjd bostadsstandard redovisade bostadsbyggnadsutredningen beräkningar av antalet bostadshushåll och deras fördelning på olika antal boende år 1975. Enligt det beräkningsalternativ, på vilket utredningen grundade sina rekommendationer rörande bostadsbyggandets inriktning, skulle andelen enpersonshushåll år 1975 komma att motsvara 27 procent av hushållen, vilket innebär en avsevärd ökning jämfört med år 1960. Trots denna ökning räknade utredningen med att bostadsproduktionen fram till år 1975 till endast 10 procent behövde omfatta lägenheter med högst ett rum och kök. Då ingick ändå i utredningens förutsättningar att alla omoderna lägenheter kommer att avgå ur beståndet under samma tid. Utfallet av beräkningen på denna punkt är en följd av att vi har ett förhållandevis stort antal smålägenheter i bostadsbeståndet. Under senare år har bostadsbyggandet i allt högre grad inriktats på lägenheter med minst tre rum och kök. I 1966 års produktion ingick sådana lägenheter till cirka två tredjedelar. Denna ökning av de större lägenheternas andel har motsvarats av relativt sett minskad produktion av tvårumslägenheter medan andelen lägenheter med högst ett rum och kök hållit sig i stort sett oförändrad eller omkring 20 procent. Vid min anmälan i förra årets statsverksproposition av bostadsbyggnadsutredningens förslag framhöll jag bl.a. att den fördelning mellan små och stora lägenheter, som hade utvecklat sig under senare år, syntes relativt tillfredsställande. Dessa proportioner borde därför i allt väsentligt bibehållas under de närmaste åren. I proposition nr 100 till årets riksdag har jag bl.a. behandlat frågan om riktlinjer för den framtida hyrespolitiken. De åtgärder som därvid förordas kan väntas leda till att rörligheten på bostadsmarknaden ökar. I förening med en fortsatt hög andel större lägenheter i nyproduktionen bör detta förbättra möjligheterna för de hushåll som vill höja sin utrymmesstandard att få sina önskemål tillgodosedda. Utbudet av lägenheter i det befintliga beståndet, som är lämpliga för ensamstående, kan därigenom komma att öka. Jag vill också erinra om de försiag som lagts fram i propositionen med syfte att åstadkomma bättre tillgång till bostäder för de kommunala bostadsförmedlingarna och att garantera en tilllämpning i förmedlingsverksamheten av sådana anvisningsnormer som är förenliga med allmänna bostadsförsörjningssynpunkter. Vad jag här anfört avser bostadsmarknaden i dess helhet. På det lokala planet måste givetvis besluten om bostadsproduktionens inriktning m.m. fattas mot bakgrund av förhållandena i det egna bostadsförsörjningsområdet, bostadsbeståndets sammansättning, hushållsstrukturen och efterfrågans inriktning. Bostadsförsörjningen är en kommunal angelägenhet och det ankommer således i första hand på kommunerna att göra de avvägningar beträffande bostadsbyggandets fördelning på lägenhetstyper som behövs för att bostadsbeståndet skall få en sammansättning som svarar mot efterfrågan. De kommunala bostadsbyggnadsprogrammen är väsentligen avsedda att vara kommunerna till hjälp vid dessa bedömningar. Det ankommer på bostadsstyrelsen att utfärda de närmare anvisningar som behövs för programverksamheten. Åtgärder som syftar till att i samband med nyproduktionen beakta de ensamståendes bostadsbehov är således främst en uppgift för kommunerna i samband med planeringen av bostadsbyggandet. Någon särskild utredning av det slag interpellanten nämnt anser jag därför inte behövlig. Jag vill erinra om att resultaten av 1965 års bostadsräkning snart kommer att föreligga och att man då kommer att få ett aktuellt material som belyser utvecklingen i fråga om enpersonshushållen under de senaste åren.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet få framföra ett hjärtligt tack för det synnerligen fylliga och, som jag utan vidare vill medge, på vissa punkter mycket positiva svaret. Anledningen till interpellationen är besvärligheterna på hyresmarknaden för de ensamstående. Tillgången på lägenheter för dessa bostadssökande minskas ständigt. Den starkt ökade saneringen går först och främst ut över smålägenheterna, som i allmänhet är belägna i saneringshusen. Barnfamiljerna och familjerna över huvud vill numera själva disponera över sina lägenheter och hyr inte gärna ut något rum. Tjänstebostäderna minskar också i antal genom att institutionerna, exempelvis sjukhus, ålderdomshem m.fl., använder sina byggnader för verksamheten som sådan och tillåter personalen att bo ute i samhället. De starkt ökade skilsmässorna skapar problem genom behovet för ena parten att snabbt söka skaffa sig egen bostad. De möblerade lägenheterna är inte uppskattade som bostadsform, men nöden har ingen lag, och vi får ständigt bevis på hur möblerade rum används för massuthyrningar till bostadsbehövande under förhållanden som trotsar all anständighet och till hyrespriser som är orimliga. Hyresnämnderna kan mer än andra vittna om detta. Väntetiderna för de ensamstående ökar och är väl nästan dubbelt så långa som för familjerna, därest inte förtursskäl kan åberopas. Det finns nämligen även för ensamstående vissa sådana skäl. Det är dessa problem som bostadsförmedlingarna bl.a. sysslar med på sina konferenser. Vid storstadskonferensen 1 Malmö förra året var frågan om de ensamståendes problem föremål för en mycket lång debatt och den hann inte avslutas, utan i år kommer frågan på nytt upp vid konferensen i Stockholm. Vi har under tiden fört resonemang och vidtagit åtgärder, både tekniska och andra, för att kunna åstadkomma uppläggningar och dispositioner i denna vitala fråga. Bostadsförmedlingarna vill söka finna gemensamma arbetslinjer och anvisningar för att på bästa sätt komma till rätta med problemet. Vid en konferens i Västerås förra året kunde samtliga deltagande bostadsförmedlingar peka på att de ensamståendes bostadsproblem inte bara var en storstadsfråga utan att problemet också var aktuellt för många andra städer och orter med arbetskraftsproblem. Byggandet av baracker och kategoribostäder är ingen lycklig lösning; bättre är att spränga in dessa småbostäder i det allmänna bostadsbeståndet, och jag förmodar att det också är inrikesministerns uppfattning. Min interpellation rörde även lägenhetstyperna, och jag tycker att det är en så vital fråga att jag i korthet vill redogöra litet för den. I nybyggnationen har det inte funnits tillräckligt av de typer av ersättningslägenheter som av många skäl är de mest efterfrågade av de ensamstående, exempelvis ett rum och kokvrå, två rum och kokvrå och mindre tvårumslägenheter och kök m.fl. även den för en tid sedan lanserade »elastiska» lägenheten, med avskilt rum, tvättutrymme, w.c. och egen ingång för en ensam stående medhyresgäst har nästan försvunnit ur nyproduktionen. Följden har blivit förlängda väntetider för ensamstående bostadssökande och stigande efterfrågan på välplanerade mindre lägenheter eller »elastiska» lägenheter. På en del platser har bostadsförmedlingarna gjort förmedlingsorganen, fastighetsnämnderna, etc., byggmästarna och byggnadsföretagen uppmärksamma på nödvändigheten att på ett bättre sätt följa upp de ensamståendes lägenhetsbehov och efterfrågan, och man har även rönt förståelse för denna hemställan. Men även om det finns en sådan positiv inställning till problemet, så måste kommunerna själva få vara med och ge anvisningar och besked. De bostadsförmedlingar som har förmånen att vara direkt inkopplade på fastighetskontoret eller drätselkammaren kan lättare få till stånd en riktig utformning av hela uppläggningen. Det finns i bostadspropositionen nr 100 betydelsefulla och goda förslag som säkert kommer att vara till hjälp i denna verksamhet. Den lagstadgade bytesrätten kan bli av stor betydelse liksom bestämmelsen om skyldigheten att i statsbelånade fastigheter lämna alla lägenheter till bostadsförmedlingarna. Jag tror att dessa därigenom får möjlighet, såsom också framhållits i svaret, att göra en mer positiv insats än tidigare. I svaret sägs att det här är en uppgift för kommunerna. Ja, men man kan inte komma ifrån att det också måste ske en väsentlig samverkan med de statliga myndigheterna inte bara i fråga om bostadsprogrammet som sådant, utan även då det gäller lägenhetstyperna och utformningen. Det är klart att det i kommunerna borde finnas litet fantasi och djärvhet vid anpassningen till de nuvarande förhållandena och omläggningen av produktionen därefter, men jag tror att det även är nödvändigt med en statlig samverkan. Jag har stort förtroende för bostadsstyrelsen och dess ställningstaganden i betydelsefulla framtidsfrågor. En rekommendation från bostadsstyrelsen exempelvis när det gäller lösandet av de ensamståendes bostadsproblem vore av största betydelse för de planerande kommunerna. Denna rekommendation kunde bl.a. ske genom en skrift med förslag till positiva lösningar och det kunde också ordnas konferenser. Jag vill i detta sammanhang erinra om skriften »Bra bostad» som utgivits av bostadsstyrelsen och som egentligen är en rekommendation till kommunerna om övervakning och ledning av bostadsbyggandet i syfte att åstadkomma en bättre bostadsstandard, riktigare typutformningar m.m., med andra ord att skapa bästa möjliga bostadsutnyttjande och en tidsenlig och riktig standard. Denna skrift har blivit något av en bibel för kommunerna och byggnadsföretagarna. Man försöker på allt sätt anpassa sig till skriftens uppläggning. Kan det inte utformas en liknande skrift till kommunerna då det gäller förslag till lägenhetstyper för ensamstående, avsedda att insprängas i det allmänna bostadsbeståndet — enligt min mening den vettigaste lösningen — för att snabbare och effektivare tillgodose dessa gruppers stora behov av egna lägenheter? Inrikesministern säger att man väntar på resultatet av 1965 års bostadsräkning. Ja, det gör jag också och det med största intresse. Vi har för närvarande inte tillgång till annat material än en översikt från 1960 och det har ändå hänt mycket under de sju år som gått. Jag skulle vara mycket glad, om man med ledning av 1965 års bostadsräkning så snabbt som möjligt kunde göra en överblick, och skapa instrument för att på ett bättre sätt lösa bostadsfrågan för de ensamstående. Var övertygad om att vi på kommunalt håll gör vad vi kan, men jag tror att en samverkan mellan staten och kommunerna skulle bidra till lösningen av denna fråga, som enligt min mening är ytterst betydelsefull i dagens läge. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Det finns i inrikesministerns svar en passus som naturligtvis äger sin riktighet då det gäller den praktiska utformningen av vårt bostadsbyggande men som är beklaglig med tanke på bostadssökande med lägre inkomster. Vi har nämligen en så hög målsättning att det förutsättes inkomster på 25 000—30 000 kronor för att över huvud taget kunna konkurrera om de nya bostäder på tre å fyra rum som nu anses vara ett minimum.

Hyressättningen för denna nyproduktion av lägenheter på tre å fyra rum och kök står inte i rimlig proportion till de ungas inkomster. När dessutom de äldre familjerna, som ju också vill ha möjligheter att hyra bostäder i nyproducerade fastigheter, konkurrerar om dessa, blir utvecklingen den att de unga inte kan få bostäder annat än i rivningsfastigheter.

Jag tycker att rätten till bostad är en medborgerlig rättighet. Utbyggnaden av sjukvården har skett med sikte på att samhället skall bära ansvaret. Med tanke på den ojämna inkomstnivån i vårt land vore det rimligt att samhället också sökte finna former för att garantera en minimibostad åt varje medborgare. I dag befinner vi oss i den situationen, att de som bäst behöver bostäder inte har sådana inkomster att de kan vara med i konkurrensen om de nyproducerade lägenheterna utan att ta på sig bördor som är orimliga i förhållande till deras inkomster. Jag vill också begagna detta tillfälle att säga till inrikesministern, att jag hoppas att förslaget om hyresregleringens avskaffande, som nu är ute på remiss, inte skall föranleda någon proposition till riksdagen, utan att det hela skall stanna vid remissen till lagrådet.

Herr talman! Det är klart att vi från regeringens sida noggrant studerat betänkandet Höjd bostadsstandard och remissinstansernas reaktioner på detta förslag, men vi ansåg det inte möjligt att helt följa utredningens förslag. Jag tror att det finns ett behov av mindre lägenheter även i nyproduktion.

Men det är, som jag redan framhållit, kommunernas uppgift att planera bostadsbyggandet. Av de planer, som vi under hand sett, framgår att antalet trerummare och tvårummare ökas något på bekostnad av de något större lägenheterna. Detta har självfallet samband med det problem som herr Lundberg tog upp, nämligen kostnadsutvecklingen. Vi kan aldrig sätta vår ambition beträffande kvalitet och utrymme så högt, att vi bygger ett stort antal standardmässigt goda lägenheter som människor i allmänhet inte har råd att hyra. Då uppstår en i längden ohållbar situation. Å andra sidan kan man inte bara säga: All right, då får vi bygga mindre lägenheter. Det gäller också att angripa problemet genom att ställa kostnadsfrågan i förgrunden: Vad kan vi göra för att pressa ned kostnaderna? Detta problem har tagits upp i den bostadsproposition som nyligen förelagts riksdagen. Det är emellertid klart att i avvaktan på utredningar om vad som kan göras bör kommunerna söka bygga så att det svarar mot möjligheterna för människor i allmänhet att skaffa sig bostäder. Jag tror inte att det är någon risk med att följa riksdagens uttalande i fjol och tills vidare låta utrymmesoch kvalitetsstandarden ligga stilla i syfte att få fram ett större antal lägenheter. Men därifrån till att uteslutande bygga enoch tvårumslägenheter är steget långt, och man får nog ta det hela litet varsamt.

Herr talman! Det skulle naturligtvis vara Önskvärt om hela svenska folket hade fyrarumslägenheter. Men när man vet att det för närvarande inte är möjligt att tillgodose dem som önskar en bostad på ett eller två rum och kök, måste man ändå fråga sig: Är det inte viktigare att vi försöker se till att alla människor har någonstans att krypa in? I går morse ringde mig en far och sade: Jag har två söner som skall gifta sig. Den ene har blivit erbjuden tre rum och kök med en insats och en hyra som är mycket höga. Jag kan inte hjälpa honom med dessa pengar. Varför får inte de unga möjlighet att hyra två rum och kök; det kanske de kunde klara även om kostnaderna för en tvårumslägenhet också är mycket höga? Nog borde man väl kunna konstruera enoch tvårumslägenheter av en typ som gör det möjligt att då bostadsmarknaden blivit mättad sammanföra dem till större lägenheter. Det skulle lösa en del problem för närvarande, om man gjorde ett uttalande om att den kommunala byggenskapen — som vi lyckligtvis har — skall tillmötesgå kraven på enoch tvårumslägenheter. Men det är lika viktigt att de privata byggmästarna inte bara bygger för dem, som har stora inkomster och tillgång till förmögenhet. Även denna grupp av byggmästare måste ha ett socialt ansvar gentemot samhället. Det är för att lätta dagens börda för de bostadslösa som jag har velat påpeka detta. Jag har en känsla av att statsrådet bör ta ett initiativ för att påverka utvecklingen inom byggenskapen i den riktning jag här angivit.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan har frågat mig, om jag vill lämna kammaren en redogörelse för de hittills utförda undersökningarna angående glesbygdens serviceproblem och om de planerade ytterligare forskningarna och utredningarna på detta område. Jag vill först erinra om att man vid de ställningstaganden som gjordes i samband med lokaliseringspolitikens ut formning förutsåg, att stödåtgärder till ny eller ökad industriell verksamhet skulle bli möjliga endast på ett begränsat antal orter. För stora delar av glesbygderna och åtskilliga små tätorter inom stödområdet måste man realistiskt räkna med en fortsatt successiv utflyttning och därmed ytterligare försämrade förutsättningar att tillhandahålla den kvarvarande befolkningen en samhällelig service som motsvarar tidens krav. I propositionen framhölls emellertid att samhället måste bära ansvaret för att befolkningen tillförsäkras en rimlig servicestandard även i de områden, där lokaliseringspolitiska insatser inte blir möjliga. Därvid fick åtgärder av annan art övervägas. Den hittillsvarande erfarenheten av den lokaliseringspolitiska verksamheten måste anses ha bekräftat att denna bedömning var riktig. Glesbygdens servicefrågor har tidigare i olika sammanhang varit föremål för uppmärksamhet och åtgärder av skilda slag. Särskilt vill jag i det sammanhanget nämna den pågående kommunindelningsreformen och den nyligen genomförda skatteutjämningsreformen som båda syftar till att skapa förutsättningar för en i möjligaste mån likvärdig kommunal service inom olika delar av vårt land. Speciella stödåtgärder inom t.ex. kommunikationsoch vårdområdena har också varit föremål för statsmakternas beslut. Vad som nu behövs är enligt min uppfattning ett samlat grepp över glesbygdsfrågorna i det praktiska arbetet i kommunerna, hos olika länsorgan och på riksplanet. Det är för att underlätta detta som regeringen vidtagit de åtgärder som jag nämnt i statsverkspropositionen och nu på interpellantens önskan vill ytterligare redogöra för. Det forskningsprojekt rörande glesbygdsfrågor, som på rekommendation av lokaliseringsberedningen startats under ledning av professor Erik Bylund i Umeå, har i ett inledande skede, som nu är i huvudsak avslutat, ägnats åt identifiering och avgränsning av utpräglade glesbygdsområden i Norrland. Som underlag härför har bl.a. gjorts karteringar över befolkningens fördelning och över vägtätheten m.m. För närvarande pågår bl.a. arbetet med att bedöma tillgången på service av olika slag inom de glesbygdsområden som berörs av projektet. Bland de uppgifter som påbörjats eller planeras inom det geografiska utredningsarbetet kan nämnas, att försök skall göras att bedöma glesbygdsområdenas framtida befolkningsutveckling både totalt och vad gäller åldersoch könsfördelning. Vidare skall man försöka besvara frågor om vilka områden, som ligger i riskzonen för att mista service och vilka som kan beräknas ha ett på lång sikt stabilt underlag hur servicen kan beräknas bli lokaliserad i framtiden o.s.v. En särskild undersökning planeras för att studera lanthandelns nedläggningsmekanism. Stor vikt har lagts vid planeringen av den sociologiska delen av utredningsarbetet. Här avses en intervjuundersökning bli utförd under försommaren 1967 med sikte på att belysa individernas inställning och anpassning till förändringar i miljön t.ex. minskade kontaktmöjligheter, försämrad service o.s.v. Man skall också studera önskemål och reaktioner hos glesbygdsbefolkningen beträffande samhällets insatser. En annan åtgärd som vidtagits i detta sammanhang är att inom Kungl. Maj:ts kansli inrättats en arbetsgrupp för glesbygdsfrågor. I arbetsgruppen ingår tjänstemän från social-, kommunikations-, finans-, ecklesiastik-, jordbruksoch inrikesdepartementen samt statsrådsberedningen. Arbetsgruppen har till sig knutit kontaktmän från Svenska kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet, arbetsmarknadsstyrelsen, bostadsstyrelsen och socialstyrelsen. Kretsen av kontaktmän kom mer att utökas i den mån det fortsatta arbetet så kräver. Arbetsgruppen har till en början inventerat möjligheterna att förbättra servicen till de gamla i glesbygderna. På gruppens förslag har Kungl. Maj:t, som jag redovisat i proposition nr 100 till denna riksdag, bemyndigat bostadsstyrelsen att i år ta i anspråk lånemedel för att bygga 300 pensionärslägenheter i glesbygdskommuner. Arbetsgruppen har bedömt att den snabbaste vägen att förbättra åldringsvården i glesbygderna är att effektivt utnyttja de medel som redan nu står till förfogande för detta ändamål. För att sprida upplysning om dessa medel och för att aktivera de kommunala förfroendemännen till initiativ för vårdservicen har arbetsgruppen i samarbete med socialdepartementet, socialstyrelsen och bostadsstyrelsen och i samråd med bl.a. Svenska kommunförbundet utarbetat en broschyr, »Gammal i glesbygd», som nu skall distribueras till fullmäktigeledamöterna i berörda kommuner. I förra veckan genomförde arbetsgruppen i samarbete med Västerbottens länsavdelning av Svenska kommunförbundet en serie konferenser om åldringsvårdsoch kommunikationsproblem. I konferenserna deltog kommunala förtroendemän och tjänstemän från tolv av Västerbottens inlandskommuner. Arbetsgruppen kommer att även i fortsättningen försöka hålla nära kontakt med berörda lokala myndigheter genom konferenser eller på annat sätt. Syftet är självfallet inte bara att sprida information utan i lika hög grad att få uppslag för det fortsatta arbetet från dem som direkt har kontakt med glesbygdsproblemen. Arbetsgruppen kommer att gå igenom område efter område för att undersöka möjligheterna att effektivisera samhällets nuvarande stöd till service åt glesbygdsbefolkningen och för att eventuellt finna nya vägar att lösa de problem som uppstått och uppstår genom den fortsatta utflyttningen. Tillsättande av arbetsgruppen innebär samtidigt att i de berörda departementen finns tjänstemän med särskild uppgift att följa de problem som gäller glesbygden och att goda förutsättningar skapas för samordning av insatserna. Det visar också att regeringen anser att glesbygdsproblemen är synnerligen angelägna och att deras lösande har hög prioritet. En väsentlig del av detta arbete måste givetvis utföras på regional och lokal nivå. Länsstyrelserna och planeringsråden har därför uppmärksammats på att de bör beakta giesbygdens speciella situation och lägga fram härav betingade förslag. Jag vill i det sammanhanget särskilt erinra om att länsarbetsnämnden i Norrbottens län presenterat en utredning rörande specielia åtgärder inom detta läns glesbygd. Frågan i vad mån denna utredning lämpligen kan tjäna som förebild för arbetet även på andra håll är nu under övervägande.

Herr talman! Jag vill börja med att foga in denna interpellation i ett större sammanhang. På de flesta vårdområden upplever vi nu något som kan beskrivas som en allvarlig kris. Denna kris beror på att våra vårdresurser inte är tillräckligt stora för att motsvara det aktuella vårdbehovet. Att öka vårdresurserna så att de blir tillräckliga har hittills förefallit oss som den enda möjliga utvägen. Den andra möjliga utvägen, nämligen att hindra tillväxten av vårdbehoven, ägnas inte samma intresse. Och ändå är denna senare utväg betydligt mer hoppingivande än den ojämna kamp som vi nu tvingas föra för att stegra vårdresurserna i samma eller snabbare takt än vårdbehoven tillväxer. Inför den lavinartade ökning av vårdbehoven som sker har vi all anledning att överväga, om vi verkligen gjort vad som kan göras för att stoppa upp en sådan utveckling. Samma betraktelsesätt måste enligt min mening anläggas på bostadskrisen. Krisen på arbetsmarknaden för äldre arbetskraft kan också ses ur samma synpunkt. Har vi verkligen gjort vad som göras kan för att hjälpa denna arbetskraft till sysselsättning inom arbetsområden där den skulle fylla ett verkligt behov? Som jag framhållit i en motion, vilken kommer att behandlas under en senare punkt på föredragningslistan, går utvecklingen inom detaljhandeln och inom det privata tjänsteområdet mer och mer i riktning mot att det av individen fordras en allt större personlig insats för att vederbörande skall komma i åtnjutande av den service som bjuds. Vi har inte rätt att blunda för att denna »gör det själv»-service i praktiken medför att betydande befolkningsgrupper får en mycket dålig service eller ingen service alls. Den på många håll dåliga eller helt obefintliga servicen leder oundvikligen till att de missgynnade befolkningsgrupperna i en ständigt stigande omfattning blir hänvisade till att utnyttja samhällets resurser. Det är verkligen skrämmande siffror som redovisas i dagens tidningar. Det står att tre konsumaffärer av fyra kommer att vara nedlagda före år 1975. Av konsums 3 450 försäljningsställen i vårt land kommer det år 1975 att finnas kvar endast 920. En gång använde ju Konsum en slogan som gick ut på att »ej tjäna på andra men tjäna varandra». Nu säger man i dagens tidningar, att en butik som inte bär sig är en belastning för kooperationen och alltså även för konsumenten. Jag frågar mig, för vem är det en belastning? Är det inte en belastning för konsumenten att affär efter affär läggs ned? Konsum har ju som sitt nya märke använt oändlighetstecknet. Innebär detta att man vill framhäva hur långt det i framtiden kommer att bli mellan affärerna? Nu kommer visserligen en del affärer att ersättas med butiksbussen, men alla vet att det är en föga lönande rörelse. När den slutar får det allmänna träda till, därför att billösa pensionärer och alla andra som kanske skulle vilja bo kvar i sin bygd inte kan klara sig längre. Finns det inte längre några affärer kvar, så flyttar man, och köerna i de större tätorterna blir längre och längre. Pensionärerna, som oftast förut kunde reda sig själva och hade sin bostadsfråga ordnad, får nu ställa sig i de väldiga köerna. Sett ur rent mänsklig synpunkt ligger det en djup tragik över ett sådant skeende, som på detta sätt kommer att drabba så många människor, som verkligen har gjort och vill göra rätt för sig och som är de som egentligen skulle ha det bra. Sett ur rent ekonomisk synpunkt innebär det rimligtvis ett förlopp med starka inslag av Ebberöds bank. Ser man till förloppet i stort innebär det nämligen en ren nettoförlust av bostäder som människor tvingas att lämna, och att man förlorar det arbete, som kanske pensionärer kunde sysselsatts med i den bygd där de förut varit. På kreditsidan har man ingenting annat än den besparing av arbetskraft som de nya distributionsformerna inom detaljhandeln i praktiken innebär. Denna enda kreditpost framstår emellertid som en ytterst tveksam vinst. Närbutiker, lanthandel och butiksbussar utgör serviceformer som bör lämpa sig väl för den litet äldre arbetskraften. I ett läge där denna äldre arbetskraft i starkt stigande omfattning friställes från produktionen, är det särdeles tvivelaktigt om sådana åtgärder som för närvarande används kan anses vara lyckosamma. Det är inte bara pensionärer i glesbygder som drabbas. Alla vet vi, var vi än bor, hur svårt det börjar bli att få service. Många stackars gamla människor sitter nu i stora hyreshus. De har kanske en burk sparrissoppa eller något liknande i sitt kylskåp. Den lilla butiken på gatan har försvunnit. Själv är jag detaljhandlare inom fotobranschen. Jag frågar mig hur jag i framtiden skall kunna ta emot yrkesutbildad personal som staten kostar på massor av pengar för att de skall ge service till människor som vill ha en sådan. Jag och många med mig har helt enkelt inte råd med det och allmänheten får alltmer vända sig till snabbköpsaffärer utan service. Utvecklingen på serviceområdet har alltför länge fått sköta sig själv. Den har helt bestämts av överväganden från de tongivande grupper av konsumenter som befinner sig i sådana åldrar och har sådana inkomstförhållanden, att de kan tillhandahålla det mått av »gör det själv» som de moderna serviceformerna kräver. Dessa konsumenter grundar sina överväganden på omedelbara prisfördelar och utan att ägna någon egentlig uppmärksamhet åt konsekvenserna på längre sikt. Denna inställning är mycket naturlig. Det är säkerligen för mycket begärt att den som går över till att handla i shoppingcenter skulle kunna inse att han med denna till synes oskuldsfulla gärning skulle ge dödsstöten åt de närbutiker som finns och som han då och då kanske har behov av. Han kanske också bidrar till att en hel bygd kommer att avfolkas. Han kanske till och med, som jag förut sade, äventyrar sysselsättningsmöjligheterna för bygdens befolkning i framtiden och bidrar till att själv en gång bli en hjälpsökande, när han inte längre förmår fylla de moderna serviceformernas alltmer långtgående krav på »gör det själv». Äldre människor rår inte med att gå och bära och »göra allting själv». Det behövs service, och då är frågan vem som i framtiden skall betala den. Spar man egentligen pengar åt samhället genom att så helt stirra sig blind på priserna? Måste man inte på lång sikt säga att det är en besparing för samhället, om den enskilda detaljhandeln och lanthandeln skulle kunna gynnas mera? Den tongivande konsumenten har all anledning att utgå ifrån att detta inte är hans sak, men det är givetvis vår sak att se till att samhället planerar mera långsiktigt i denna för oss alla så viktiga fråga. Herr talman! Jag tycker att det absolut är nödvändigt att vi i framtiden mera än vi hittills har gjort går in för att se till att människorna i vårt land får ha kvar den service som vi alla vill ha.

Herr talman! Jag tycker att interpellanten var i överkant nöjd med det svar han fick. Därför kan det inte skada med en kort kommentar från någon, vars belåtenhet är av det mera dämpade slaget. Det är nu tre år sedan statsrådet Johansson i en proposition om lokaliseringspolitiken skrev att samhället måste bära ansvaret för att befolkningen tillförsäkras en rimlig servicestandard även i de områden där lokaliserings politiska insatser inte blir möjliga. Där fick man därför överväga andra åtgärder. Om man vid den tidpunkten verkligen betraktat detta som en angelägen sak, skulle nog statsrådet Johansson i dag när han besvarade denna interpellation ha haft flera konkreta åtgärder att hänvisa till. Nu hänvisade han till skatteutjämningsreformen, som för all del var bra, och till kommunindelningsreformen, som väl också för en del glesbygdsområden betyder en del. Jag tänker emellertid närmast på glesbygden i Norrlands inland, och där tror jag inte att kommunsammanslagningsreformen får någon särskilt stor verkan, eftersom man ändå inte får fram något centrum med verklig dragningskraft. Jag vill gärna understryka att jag tycker dei är bra att professor Bylund: undersökningar har kommit till. De bygger delvis på intervjuundersökningar, och dessa kommer att ge en hel del intressant material som hjälper oss att bedöma dessa problem. Men det kommer väl också i vissa fall att innebära att vi liksom får en vetenskaplig grund för vad vi tidigare har vetat beträffande förhållandena där uppe. Jag tycker emellertid inte att det är nödvändigt att invänta professor Bylunds slutförande av sin undersökning innan vissa konkreta åtgärder vidtages på områden, där vi vet att service för närvarande successivt försämras. Interpellanten gav en rad exempel på sådana områden där en försämrad service faktiskt skett undan för undan. Om man vidtar åtgärder där föregriper man på intet sätt professor Bylunds undersökningar. Det är ett bra grepp som gruppen i departementet har tagit genom att ordna ett sammanträde med kommunalmän och tjänstemän i 12 kommuner för att diskutera dessa förhållanden. Vid sådana sammanträffanden kommer säkerligen uppslag som kan genomföras utan att man inväntar några undersökningar. Jag hoppas att dessa sammankomster fortsätter och att de ieder till förslag om konkreta åtgärder. Jag uppehåller mig kanske särskilt mycket vid förhållandena i Norrlands inland — det finns även på andra håll glesbygdsområden där problemen är stora, det medger jag. För Norrlands inland gäller emellertid att inte heller tätorterna har haft någon dragningskraft, och lokaliseringspolitiken har visat sig otillräcklig. Jag vill för min del inte medge att det skulle vara omöjligt att få ökad företagslokalisering till tätorterna i Norrlands inland. För en del verkstadsindustrier med låga fraktkostnader borde dessa tätorter vara möjliga som lokaliseringsorter. Om sådana industrier flyttade dit skulle man i dessa områden få lättare att själva lösa de serviceproblem som nu finns. Vi är väl eniga om att dessa tätorter bör bevaras för att befolkningen skall ha ett centrum för tätortsservice. När vi nu har märkt att de nuvarande lokaliseringsåtgärderna inte är tillräckliga borde vi därför kunna tänka oss att ge extra lokaliseringsstöd till just dessa tätorter. Jag vill sluta med att fråga statsrådet Johansson: Kan vi inte snart påräkna konkreta förslag till åtgärder i dessa områden? Och skulle vi inte kunna tänka oss ytterligare lokaliseringsstöd för dessa tätorter? Jag kan också formulera frågan på följande sätt: Skulle det inte vara bra för statsrådet Johansson att särskilt nästa år kunna redovisa en rad sådana konkreta åtgärder?
Herr talman! Oberoende av vilket år det gäller tycker jag att det vore nöjsamt att få redovisa lokaliseringar till Norrlands inland. Men så länge vi inte är beredda att tvinga företagen i deras lokaliseringsval måste vi med dem diskutera förutsättningarna. Vi har riksdagens medgivande att ge i vissa fall upp till 50 procent i lokaliseringsstöd. Det använder vi oss av, men det har ändå visat sig utomordentligt svårt att locka industrier till orter i inlandet. Jag förmodar att herr Gustafsson i Skellefteå delar min uppfattning att vi inte skall vidta tvångsåtgärder, och då får vi finna oss i att det inte blir möjligt att lokalisera industrier till alla områden. I sådana fall måste andra åtgärder vidtagas så skyndsamt som möjligt. Anordningen med en arbetsgrupp, som är sysselsatt med de konkreta åtgärderna, visar just den väg som vi bör följa.
Herr talman! Herr Antonsson har frågat, om jag är beredd att under medverkan av parlamentariker, representanter för arbetsmarknadens parter och representanter för pensionärerna låta utreda frågan om den pensionerade arbetskraftens möjligheter till meningsfylld sysselsättning, bl.a. genom ökade möjligheter till deltidsarbeten inom arbetslivets olika områden. Den äldre arbetskraftens sysselsättningsfrågor har uppmärksammats i många olika sammanhang. Arbetsmarknadsstyrelsen har antagit särskilda aktivitetsprogram, bl.a. för den äldre arbetskraften. I - Landsorganisationens skrift om fackföreningsrörelsen och den tekniska utvecklingen intar de äldres problem en framskjuten plats. Svenska arbetsgivareföreningen har sedan länge bedrivit studier av de äldres situation ute på arbetsplatserna. 1965 års långtidsutredning gav i sitt betänkande den statistiska bakgrunden till befolk ningssituationen med särskild hänsyn till tillgången på arbetskraft i olika åldersgrupper. Arbetsmarknadsutredningen å sin sida lade vid behandlingen av den äldre arbetskraftens problem huvudvikten vid konkreta förslag och rekommendationer för att underlätta sysselsättning av äldre personer. Dessa frågor behandlades utförligt av 1966 års riksdag på grundval av förslag i proposition nr 52. För att pensionärernas behov av sysselsättning skall kunna fyllas behövs olika åtgärder. Arten av dessa åtgärder kan emellertid inte anges i en generell formel helt enkelt därför att handlingsmönstret måste anpassas dels efter den enskilda människans önskemål och förutsättningar, dels efter den miljö hon lever i. Åtgärderna måste vidtas i samspel mellan kommunala och statliga organ samt arbetsmarknadens parter. Ett sådant samspel inriktat på att nå praktiska och omedelbara resultat i varje enskilt fall pågår dagligen. Därvid spelar arbetsförmedlingarna en aktiv roll. Jag vill emellertid stryka under att arbetsförmedlingen inte har och inte bör ha någon snäv kategoriindelning av de arbetssökande. Det finns t.ex. flera olika grupper som söker deltidsarbete. Det vore enligt min mening inte lyckligt, om den sortens arbetstillfällen förbehölls den ena eller den andra gruppen. Jag vill understryka att jag delar interpellantens uppfattning om att pensionärerna så långt möjligt bör beredas tillfälle till yrkesverksamhet. Detta är ett gemensamt intresse för oss alla. Slutligen vill jag fästa uppmärksamheten på att den fråga som berörs i interpellationen även behandlas i vissa vid årets riksdag väckta motioner. I dessa motioner yrkas bl.a. att frågan om åtgärder för lösning av den äldre arbetskraftens problem skall utredas. Med hänsyn till att spörsmålet om sådan utredning alltså kommer att prövas av riksdagen anser jag mig inte nu böra ta ställning till frågan om en utredning.

Herr talman! Reservationen till detta betänkande från bevillningsutskottet avser bifall till en motion med krav på ändring av arvsskatteförordningens bestämmelser beträffande testamentariska förordnanden till välgörande ändamål. Man avser att åstadkomma likställighet mellan bestämmelserna om gåvoskatt och bestämmelserna om arvsskatt på ifrågavarande område. För närvarande föreligger ju möjlighet till skattefrihet vid gåvor i större utsträckning än vid dispositioner genom testamente. Medan gåvor till allmännyttiga ändamål över lag blir skattefria, krävs för skattefrihet vid testamente en särskilt höggradig allmännytta. I fråga om gåvoskatt gäller skattebefrielsen alla slag av stiftelser och sammanslutningar som har till huvudsakligt syfte att främja religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Mot bakgrunden av detta har man svårt att förstå det år efter år så hårda motståndet från utskottsmajoritetens sida mot detta krav. Kravet måste stå i överensstämmelse med det nuvarande betraktelsesättet, nämligen att medge skattefrihet vid testamentariska förordnanden till stiftelser och sammanslutningar som främjar ytterligt angelägna ändamål, lika väl som när det gäller gåvor till samma ändamål. Det är naturligt att allmänheten finner det egendomligt att en gåva, som givits under livstiden, icke blir föremål för gåvoskatt, medan däremot, om samma gåva lämnas efter det att vederbörande avlidit, d.v.s. genom ett testamentariskt förordnande, så blir den föremål för arvsbeskattning. Utskottsmajoriteten hänvisar nu till en utredning beträffande arvsskatteförhållandena, som riksdagen begärde redan år 1958 men som ännu inte kommit till stånd. Jag tycker det är ett svagt argument. De ändringar som här beställs är tekniskt så enkla att det inte borde vara några större svårigheter att åstadkomma ett förslag direkt. Med dessa ord ber jag herr talman, få yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Med hänsyn till att vi inte hunnit så värst långt på dagens fö redragningslista skall jag i stort sett nöja mig med att instämma i de synpunkter som herr Magnusson i Borås framfört i detta ärende. Låt mig därutöver i korthet endast få understryka att en stor del av de svenska hjälpinsatserna på humanitära, kulturella och religiösa områden kan fullgöras endast tack vare frivilliga bidrag och gåvor. Denna offervilja från enskilda människor är därför en viktig samhällsangelägenhet, och det är helt oförståeligt att riksdagen i flera år i rad sagt nej till en så enkel åtgärd som att i skattehänseende jämställa frivilliga gåvor i livet och testamentariska förordnanden. Denna gränsdragning motverkar arv och gåvor, som vederbörande föredrar att lämna först efter sin död. Om vederbörande donator har klart för sig, att ett testamentariskt förordnande måste beskattas, är det förståeligt om han drar sig för att lämna sådana gåvor. Jag ber därför, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till reservationen av herr Enarsson m.fl.
Herr talman! I detta utlåtande från bevillningsutskottet behandlas i huvudsak proposition nr 40 till årets riksdag, i vilken föreslås ändringar av 12 och 20 8§ i förordningen om arvsskatt och gåvoskatt. De föreslagna ändringarna berör främst det skatterättsliga fastighetsbegreppet som skall behållas oförändrat i arvsskatteförordningen och således inte påverkas av den lag om vad som är fast egendom som träder i kraft den 1 juli i år. I propositionen föreslås vidare att det skattefria beloppet för förmånstagarförvärv enligt vissa livsamt olycksfallsoch sjukförsäkringar höjs från nuvarande 25 000 till 32 000 kronor. Det innebär bl.a. att sådana förmåner som utfaller från AFA-försäkringen eller motsvarande tjänstegrupplivförsäkringar inte skall träffas av beskattning. Förmånerna från dessa försäkringsin rättningar är ju som bekant höjda från 24 000 till 31 500 kronor. Vi hälsar alla den föreslagna ändringen med tillfredsställelse; det råder inte heller inom bevillningsutskottet några delade meningar på denna punkt. I anslutning till behandlingen av propositionen har också de under många år återkommande motionerna om arvsoch gåvobeskattning behandlats. I fyrpartimotionen I: 96 och II: 131 har man gjort en katalog över utskottets behandling av dessa frågor. Vi kan av den citatsamling ur utskottsutlåtanden från 1963 till 1966 som finns återgiven i motionen få klart för oss att det i sak inte finns några delade meningar om nödvändigheten av en översyn av hela arvsbeskattningen. I den föreliggande propositionen meddelar nu också departementschefen att han har för avsikt att snarast tillsätta en utredning som får i uppdrag att överväga alla de spörsmål som har aktualiserats på detta område. Vi har tidigare vid behandlingen av dessa motioner också haft klart för oss att Kungl. Maj:t haft denna fråga aktuell. Man har väntat på utredningarna på det familjerättsliga området, och nu kommer beskedet att vi skall få en utredning — ett besked som också starkt har understrukits i utskottets skrivning. Jag tycker att utskottets och departementschefens meddelande, att en utredning snart skall tillsättas, borde ha kunnat = tillfredsställa motionärerna. Trots det klara beskedet har de borgerliga reservanterna hängt upp sin reservation på motionerna och vill att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t och begära en utredning. De har gjort den ändringen i motionens kläm att de yrkar på en skyndsam utredning. Nu vet jag att man inom finansdepartementet arbetar med att utforma direktiven för den utredning som skall tillsättas och att vi därför kan räkna med att denna snarast kommer till stånd. Borås rätt, så menade han att detta är en fråga som är så tekniskt enkel att lösa, att man skulle kunna bryta ut den ur hela detta problemkomplex. Utskottet har inte sett det så. Vi tror inte att det är tekniskt lätt att lösa denna fråga, och vi har svårt att se att frågan också har så stor prioritet framför alla andra hithörande problem, att den inte borde kunna lösas i samband med en allsidig utredning på området. Med den motiveringen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är, som här redan har sagts, inte första gången vi har lagt fram en motion med i stort sett samma innehåll som den vid årets riksdag. Varje gång motionen har behandlats i utskottet har den vänligt men bestämt avvisats under hänvisning till att riksdagen år 1958 förordade tillsättandet av en utredning rörande arvsbeskattningen i dess helhet. Samma motivering har använts även i år. Att motionärerna nu börjar tvivla på löftet om den aviserade utredningen må väl utskottet ha förståelse för. Det är annars de flesta motioners öde att inte vinna riksdagens bifall på grund av pågående utredningar. Detta har jag full förståelse för och anser det vara ett fullgoti skäl för ett avslagsyrkande. Men att år efter år hänvisa till en kommande utredning verkar faktiskt inte riktigt övertygande. Herr Magnusson i Borås har här gjort en uppräkning av vilka allmännyttiga ändamål som kommer i fråga för skattebefrielse när det gäller olika fonder och stiftelser.

Som framhållits i motionen har domstolarna haft stora gränsdragningsproblem vid tillämpningen av bestämmelserna. Genom lagtextens restriktiva utformning har de haft svårt att medge skattebefrielse även för sådana ändamål för vilka skattebefrielse eljest framstår som naturlig.

Vi motionärer kan inte finna att det skulle vara någon större anledning till denna skillnad i betraktelsesätt i fråga om dessa två olika alternativ. Genom att vi införde skattebefrielse i de fall som motionärerna föreslår skulle med säkerhet flera testamentariska förordnanden komma till stånd. Det är inte bara innehavare av stora förmögenheter som har intresse av att stödja verksamhet av det slag som det här är fråga om. Det kan vara många personer som gärna i sin livstid ville donera en summa pengar till något av dessa ändamål men som avhåller sig från att göra det då de inte vet hur mycket de själva kan behöva av sitt kapital innan de dör. Däremot kan de ha en bestämd önskan att deras kvarlåtenskap skall tillfalla någon sammanslutning eller stiftelse som de under sin livstid varit starkt knutna till. Herr talman! Jag anser inte att det är motiverat att ytterligare vänta på en allmän översyn av arvsbeskattningen. På grund av ämnets omfattning — det känner vi väl till från alla utredningar — kommer det förmodligen att ta ganska lång tid innan förslag kan föreläggas riksdagen. Jag yrkar därför bifall till den reservation som har fogats till bevillningsutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! Jag vill såsom mångårig motionär och nu såsom medmotionär i denna fråga bara säga några ord. Jag lovar, herr talman, att jag skall bli lika föredömligt kortfattad som herr Eriksson i Bäckmora. Ingen kan ju neka till att det är väldigt dåligt beställt med överensstämmelsen mellan reglerna om frihet från arvsskatt och motsvarande regler för gåvoskatt. Vi behöver alltså inte lufta sakskälen. De finns och de är väl redovisade vid de tre senaste riksdagarna. Utskottet har föregående år klart sagt ifrån, att de redovisade skälen för en ändring i den riktning som i motionerna föreslås är värda allt beaktande. Principiellt synes man alltså vara överens om att samma regler som gäller för gåvor, givna under livstiden, också skall gälla för testamentariska förordnanden. Är man nu ense i princip och i fråga om sakskälen, tycker vi att man borde kunna kosta på sig en utredning i ärendet. Då denna utredning till övervägande del är av teknisk art, behöver den varken bli invecklad, långsam eller dyrbar. Det har sagts förut här i kammaren, att den mycket väl kan verkställas på kort tid i Kungl. Maj:ts kansli. Ingen har — i varje fall tidigare — haft några skäl att bemöta ett sådant resonemang. Att en stor utredning, som kommer att syssla med både omfattande och tidsödande problem, nu skall tillsättas enligt proposition nr 40 är gott och väl. Riksdagen begärde, som tidigare har nämnts, för snart tio år sedan en utredning. Denna utredning behöver dock inte hindra riksdagen från att i dag bifalla den reservation som är fogad till utskottets betänkande.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
Herr talman! Det är inte mycket att säga i sakfrågan, men eftersom fru Johansson vill göra gällande, att årets situation och behandling av detta ärende är likartad med vad som varit tidigare, kan det ju finnas skäl till att vi läser i hennes egen motion, där hon citerar ur bevillningsutskottets betänkande nr 11 år 1966. Bevillningsutskottet sade nämligen i fjol i denna fråga: »Även om de i motionerna framförda synpunkterna i och för sig kan anses värda beaktande, är frågan inte av sådan angelägenhetsgrad att en utredning omedelbart bör igångsättas. Som utskottet ovan framhållit planeras en allsidig översyn rörande arvsbeskattningen, varvid även den i motionerna behandlade frågan torde komma att uppmärksammas, varför utskottet avstyrker bifall jämväl till motionerna.» I årets skrivning understryker bevillningsutskottet starkt att departementschefen i propositionen har lämnat ett klart besked om att en utredning på det här området nu skall tillsättas. Därför tycker jag att det är en överloppsgärning att riksdagen i skrivelse skall kräva en utredning som är signalerad och för vilken man redan håller på att utarbeta direktiven.

Herr talman! Statsutskottet har i sitt utlåtande nr 49 tagit upp det förslag till utredning om flyttning av Villingsbergs skjutfält, som framfördes i motioner till 1966 års riksdag. även om motionärerna inte fått sina Önskningar tillgodosedda, så är ändock statsutskottet välvilligt i sitt utlåtande till vad som anförts i motionerna. Jag vill ändå helt kort framföra några Synpunkter och erinra om bakgrunden till motionerna. När riksdagen år 1943 beslutade om att förlägga ett skjutfält till Villingsbergsområdet i Kilsbergen, var meningarna om detta områdes lämplighet starkt delade. Artilleriets skjutskola, som då var förlagd till Skillingaryd, var i behov av ett nytt skjutfält på grund av att en flyttning av skjutskolan skulle ske. Samtidigt behövde A 9, som riksdagen beslutat förlägga till Kristinehamn, också ett skjutfält. Mot förläggning av ett skjutfält till Kilsbergen anfördes att det ansågs vara felaktigt att ta i anspråk ett av Mellansveriges bästa friluftsområden just för detta ändamål. Efter en mycket omfattande debatt i riksdagen, där frågan först kunde avgöras efter gemensam votering, blev det ändå knapp majoritet för beslut om ett skjutfält i Kilsbergen. Med den syn som man i dag har beträffande angelägenheten av att tillgodose allmänhetens behov av områden för friluftsliv skulle knappast årets riksdag ha fattat ett sådant beslut. Under de år som har gått sedan 1943 har det visat sig att skjutfältet, som man befarade, blivit till mycket stort hinder för allmänheten. Konflikter mellan militärens rätt till skjutfältsområdet och allmänhetens önskemål om och behov av att utnyttja detta område för friluftsliv har ofta förekommit. I särskilt hög grad har det gällt under skol lovsveckorna vintertid, som alltid kommit att kollidera med de militära vinterfälttjänstövningarna. Man har försökt att träffa överenskommelser för att undvika dessa kollisioner, men man har tyvärr misslyckats. Med den ökade fritiden och det starkt ökade intresset för friluftsliv har också behovet av centralt belägna områden för friluftsliv blivit större under de senare åren och kommer säkerligen att öka ytterligare. Motionärerna ansåg fördenskull att frågan om en flyttning av Villingsbergs skjutfält borde prövas. Utskottet har efter en såvitt jag förstår mycket grundlig behandling, varvid det varit i kontakt med såväl militära som civila instanser, ändå kommit till slutsatsen att det inte helt kunnat tillstyrka motionsyrkandet. Det huvudsakliga skälet till utskottets ställningstagande är väl att man anser det svårt att finna ett annat område i Mellansverige, lämpligt för ett skjutfält. Dessutom skulle en flyttning av skjutfältet medföra betydande kostnader. Detta är ett bevis på att det inte är lätt att rätta till ett misstag som ett felaktigt riksdagsbeslut innebär. Utskottet föreslår emellertid nu en utredning om möjligheterna till justering av skjutfältets östra gräns. Utskottets ställningstagande sammanfaller med det alternativa förslag som framförts dels av länsstyrelsen i Örebro län, dels av drätselkammaren i Örebro stad. Detta alternativ innebär påtagliga fördelar jämfört med vad som nu gäller. Men jag utgår då ifrån att det sjösystem som ligger inom skjutfältsområdets östra del skall komma att i framtiden ligga helt utanför skjutfältsgränsen.

Jag är, herr talman, inte missnöjd med statsutskottets utlåtande. Jag anser det som en inte obetydlig framgång för de synpunkter som motionärerna framfört. Men när jag ändå ber att få yrka bifall till 1966 års motioner, 443 i andra kammaren och 378 i första kammaren, är det därför att jag anser att ett sådant beslut skulle ännu bättre tillgodose de önskemål, som allmänheten har beträffande områden för friluftsliv, än det förslag som utskottet framfört.

Herr talman! Under höstriksdagen framställde jag en interpellation där jag frågade försvarsministern om han var villig att medverka till att en arrondering av gränsen mellan Villingsbergs skjutfält och fritidsområdet kom till stånd för att Kilsbergsområdet i högre grad än vad nu är fallet skulle bli tillgängligt för fritidsändamål. Försvarsministern sade då i svaret att försvarets fastighetsnämnd i sitt remissvar över motionerna 1: 378 och II: 443 hade för avsikt att även ta upp den av mig i interpellationen väckta frågan, varför svaret skulle få anstå för att tas upp i samband med behandlandet av motionerna. I statsutskottets föreliggande utlåtande redovisar försvarets fastighetsnämnd i sitt remissvar de synpunkter som jag framförde i min interpellation om en arrondering av den östra skjutfältsgränsen. Från fastighetsnämndens sida var man beredd att, därest sådan utredning befinnes vara påkallad, verkställa densamma. Statsutskottet framhåller med hänsyn till fastighetsnämndens remisssvar att det finns anledning att närmare pröva frågan om möjligheterna Utskottet föreslår att försvarets fastighetsnämnd får i uppdrag att verkställa denna utredning. även om det, såvitt jag vet, är unikt att få ett slutligt svar på en interpellation i samband med ett utskottsutiåtande, är jag självfallet nöjd med svaret, men kanske inte helt nöjd. Jag har samma uppfattning om detta problem som herr Allard tidigare framfört. Det är ett önskemål från alla som bor i Örebro län, att hela Kilsbergsområdet blir fritt från militär, så att man i högre grad än vad som nu är fallet kan utnyttja den underbara natur som vi har där uppe. Jag vill liksom herr Allard starkt understryka önskvärdheten av att det blir stopp för ytterligare utbyggnad av de anläggningar som ligger vid den östra gränsen mot fritidsområdet.

Jag har inget yrkande, herr talman, men jag hoppas att man i hela detta sammanhang beaktar de synpunkter som framförts dels i motionerna och dels i interpellationen.

Herr talman! Herr Lorentzon har i en interpellation frågat mig, om jag anser omständigheterna i anslutning till den ekonomiska situationen för Uddevallavarvet aktiebolag vara sådana, att de motiverar en närmare undersökning av varvets skötsel och hur samarbetet med Eriksbergs varv fungerat, varvid även den lokala fackliga organisationen anlitas för inhämtande av erforderliga upplysningar. I propositionen angående Uddevallavarvet har förutsatts att förslag om företagets framtida verksamhet skall föreläggas 1969 års riksdag. Detta förslag måste föregås av en allsidig utredning om företagets möjligheter och hur företaget i framtiden bör drivas. Någon speciell undersökning av det slag interpellanten ifrågasätter anser jag inte motiverad.